Herr talman! Det finns ingen fråga där avståndet är så långt mellan de allmänna talesätt som vissa politiska partier använder och den faktiska politik som kapitalmakt och statsmakt tillsammans bedriver som just den regionala frågan och markanvändningen. Det avgörande är därför inte att granska vad företrädarna för de olika partierna säger utan den faktiska utveckling som blivit en följd av deras ställningstaganden. Detsamma gäller om framtiden. Det avgörande är inte här de många löftena utan vad som faktiskt kan förutses på grundval av vad vi vet om den hittillsvarande utvecklingen och de krafter som drivit den. Vad har hänt under det senaste årtiondet när det gäller befolkningens arbete och bosättning i olika delar av landet? Koncentrationen till storstadsområdena och avfolkningen av övriga län, framför allt skogslänen, har fortsatt. Detta har skett ungefär i den omfattning som förutsattes i 1964 års regeringsförslag och i Länsplan 67. En dämpning i omflyttningen har inträtt under de senaste åren jämfört med perioden 1960—1965, men detta beror på att den försämrade tillväxten och lågkonjunkturen nu drabbar även storstädernas arbetsmarknad. Men taget i stort är bilden klar: koncentrationen och avfolkningen fortsätter. Regionpolitiken har alltså varit ”framgångsrik” i den meningen att den fullföljt den ursprungliga målsättningen. Syftet med den statliga politiken har helt enkelt varit att befordra och följa upp koncentrationsprocessen inom det kapitalistiska näringslivet. Lokaliseringsstödet och de arbetsmarknadspolitiska insatserna skulle inte vända tendensen till avfolkning i skogslänen. De skulle endast möjliggöra en smidigare omvandling av dessa regioner och förhindra att avflyttningen blev så katastrofal att grundvalen för den förda politiken rubbades. Regionpolitiken har däremot inte varit framgångsrik, om man på den ställt kravet att den skulle garantera människorna arbete i deras hembygd. Men detta var heller aldrig de politiskt dominerande krafternas avsikt. Det måste alltså fastslås att den förda statliga regionpolitiken inte har skapat regional balans. Skogslänens andel av antalet anmälda arbetslösa har sedan 1965 i stort sett legat omkring 40 procent. Lönestatistiken visar inga tendenser till utjämning mellan regionerna. Snarast har klyftan tenderat att växa något. Stockningseffekterna i storstäderna har förstärkts. Trafiksituation, stadsmiljö, klasskillnad mellan bostadsområdena har icke förbättrats utan i allmänhet förvärrats. Vad vill de politiska partierna göra nu? Oppositionen mot avfolkningen och koncentrationspolitiken har tillväxt snabbt under de senaste åren. Under trycket härav har socialdemokraterna något gett avkall på den koncentrationsvänliga regionpolitiken. De går nu med på att ställa upp befolkningsramar för varje län såsom målsättning för utvecklingen fram till 1980, där för skogslänen ställs som mål oförändrad befolkning. Man räknar med fortsatt tillväxt i de tre storstadsområdena, dock en dämpad sådan. Detta är en något bättre målsättning än man tidigare haft, men den förutsätter att utflyttningen från skogslänen skall fortsätta. Skogslänen har nämligen en naturlig befolkningstillväxt — födelsetalen är högre än dödstalen. Även målet oförändrad befolkning förutsätter därför utflytt ning. Skogslänen skall alltså enligt regeringens planer inte heller i fortsättningen få behålla sin naturliga befolkningstillväxt. Den vill regeringen flytta till storstadsområdena. I sin huvudlinje skiljer sig alltså 1972 års socialdemokratiska regionpolitik inte från 1964 och 1970 års. Centerpartiet har ju framfört en i ord skarp kritik av koncentrationen och den officiella regionpolitiken. Man har lagt fram en egen riksplan enligt vilken alla län skall ha del av den framtida folkökningen. Storstadslänen skall enligt centerns målsättning ha en mindre folkökning än enligt regeringens. Men det avgörande kan ju inte vara att ställa upp s.k. befolkningsramar vilket både regeringspartiet och centern gör — utan vilka åtgärder som partierna kan anvisa för att nå de uppställda målen. Det måste då konstateras att varken socialdemokraterna eller centerpartiet kunnat anvisa de medel med vilka man kan nå de befolkningstal för länen som uppställs. Och det gäller såväl regeringspartiets blygsammare målsättning som centerpartiets mera långtgående. Vad är nämligen det avgörande för att en befolkning av viss storlek skall kunna bo och leva inom ett område, t.ex. ett län? Jo, det måste ju vara att det inom länet finns tillräcklig sysselsättning. Brister det i fråga om sysselsättningstillfällena då kommer området också förr eller senare att förlora befolkning. Nu finns det redan en stor arbetslöshet i Sverige, och den är relativt störst i skogslänen. För att uppnå målsättningen om en i stort sett oförändrad befolkning i skogslänen 1980 måste en stor mängd nya arbetstillfällen tillföras dessa områden.

Ett sådant tillskott vad beträffar arbete och sysselsättning kan omöjligt skapas med de åtgärder regeringen föreslår. Regeringens målsättning för skogslänen är därför ett propagandistiskt sken. För att klara centerpartiets målsättning behövs det ett ännu större tillskott av nya arbetsplatser. Det kan centerpartiet inte klara med de åtgärder partiet föreslår. Men bägge dessa partiers målsättningar för regionpolitiken i skogslänen blir därmed irrbloss, som är avsedda att leda vilse. Vad socialdemokraterna och centerpartiet säger om bevarande av befolkningen i skogslänen och t.o.m. ökning av den kan låta radikalt jämfört med verklighetens avflyttningspolitik under 1960-talet, men det är i så fall frasradikalism. Det är ord utan täckning i de praktiska åtgärder man vill gå med på. Bägge dessa partier — och det gäller givetvis även folkpartiet och moderaterna — har missat det som är det helt väsentliga, om man vill genomföra en riktig regionalpolitik, en politik som skapar regional balans, en politik som kan ge människorna arbete och utkomst i deras hembygd. Och detta helt väsentliga är att skapa sysselsättning, att skapa en tillräcklig ekonomisk tillväxt. Det nya i situationen är ju att kapitalismen inte längre förmår att skapa denna tillväxt, att ge människorna full sysselsättning. Ekonomiska kriser med åtföljande arbetslöshet har det alltid funnits så länge kapitalismen existerat. Men den nuvarande arbetslösheten beror inte enbart på den akuta krisen, den beror till stor del också på långsiktiga, på vad som brukas kallas strukturella förändringar inom näringslivet. Dessa sammanhänger med koncentrationen, med monopoliseringen, med det minskade utrymmet för kapitalistisk utveckling. Kampen mot arbetslösheten och kampen för en riktig regionalpolitik hänger därför ihop. De förutsätter bägge att man vidtar åtgärder för att bryta monopolens och storfinansens maktställning. De förutsätter att man tar steg mot planhushållning och socialism. Från socialdemokratiskt håll brukar hävdas att man inte kan spika fasta befolkningsramar för de olika länen. Man kan bara ställa upp s.k. planeringstal. För vår del menar vi att det är både möjligt och nödvändigt att ställa upp bestämda målsättningar för hur stor befolkningen bör vara inom en viss större region år 1980. Detta förutsätter ju inte alls, som det brukar heta i den socialdemokratiska agitationen, att man vill hindra folk från att flytta mellan länen. Verkligheten är ju att storkapitalets, regeringens och de borgerliga partiernas regionalpolitik har tvingat människor att flytta från skogslänen till storstadsområdena. Detta tvång måste bort. De människor som vill stanna i sin hembygd måste beredas arbete och utkomst där. Det krav vänsterpartiet kommunisterna ställer — att ingen utflyttning skall behöva förekomma från skogslänen — är ett försvar för människorna mot tvånget från kapitalmakt och statsmakt. Det innesluter inget tvång mot skogslänens människor, det uttrycker tvärtom de intressen dessa anser vara deras egna. Samtidigt som centerpartiet inte anvisar tillräckliga medel för att genomföra de målsättningar man uppställer, vill man ha en ytterligare decentralisering så att länsorganen har hand om hela den regionala utvecklingsplaneringen. Centrala organ skall fastställa ramar och riktlinjer för resursfördelning, säger man, men sedan skall lokala organ bestämma Detta är naturligtvis riktigt på vissa områden, och så tillämpas det ju också. Men som en allmän regel för regionpolitiken och näringspolitiken är centerns paroll ohållbar. Det kan förenklat sägas att det finns två olika maktapparater som i det nuvarande samhället har det avgörande inflytandet över lokaliseringen av företag, sysselsättning och därmed människor. Den ena är den statligt-kommunala maktapparaten. Den andra är det kapitalistiska näringslivets maktapparat. Om man vill en decentralisering, måste man bl.a. söka använda den statligt-kommunala maktapparaten för att motverka besluten inom den privata kapitalistiska maktapparaten. Besluten om industriinvesteringar, t.ex. i nya stålverk, nya kemiska industrier, nya verkstadsindustrier, träffas inom storfinansens maktsfär. Länsorgan har ännu svårare än centrala statliga organ att motverka sådana beslut, att söka få ändringar till stånd, att träffa beslut i annan riktning. Att följa centerpartiets linje om en total decentralisering av de regionpolitiska besluten till länsorganen innebär därför att ge storfinansen ännu större makt än den har för närvarande. Landstinget och länsstyrelsen i herr Fälldins hemlän kan inte rå på Svenska cellulosakoncernen, som dirigeras av Handelsbanken och dess finansintressen Därför läggs fabriken i Svartvik ner, därför läggs fabriken i Kramfors ner. En riktig statlig politik har större utsikter att rå på dessa krafter. Centerpartiets linje är alltså inte till fördel för folket. Den är till fördel för storfinansen. Sedan måste tilläggas att det avgörande när det gäller såväl statens som de länskommunala organens handlande är det inflytande som folket kan tillkämpa sig över dem. Men ingen planering i enbart lokal skala kan lösa frågorna om sysselsättning och regional balans. Det krävs beslut i nationell skala.

För att säkra ett meningsfyllt och produktivt arbete åt alla, män och kvinnor, krävs det fram till 1980 ett tillskott på flera hundra tusen arbetstillfällen i Sverige. Det visar den väldiga uppgift som måste lösas. Nr 144 För detta krävs ett brett upplagt näringspolitiskt och teknologiskt Fredagen den utvecklingsprogram, som planmässigt syftar till att bygga ett avancerat — 15 december 1972 och framtidsbetonat näringsliv grundat på modernaste teknik. De totala kostnaderna för det beräknade antalet nya arbetstillfällen som behövs kan uppskattas till inte mindre än 120 miljarder kronor. Det privatkapitalistiska näringslivet och den nuvarande statliga regionpolitiken klarar inte problem av denna omfattning. Det krävs sådana ingrepp i den rådande maktstrukturen i samhället, att hittills dominerande grupper av kapitalägare finner dem helt oacceptabla. Planhushållning och socialism är nödvändiga för att klara dessa problem som är det svenska folkets stora framtidsfrågor för det närmaste årtiondet. ”Nu gäller det sysselsättningen, nu skall vi inte tala om socialism”, sade en ledande socialdemokrat häromdagen i riksdagen. I dag kommer kanske socialdemokraterna att säga: ”Nu gäller det landets framtid, nu skall vi inte tala om socialism.” Men både ekonomiska kriser och massarbetslöshet, koncentration och avfolkning, regional obalans och förslummade miljöer är produkter av det kapitalistiska produktionssättet. Socialismen skapas inte över en natt, inte över den här vintern heller i Sverige. Men man kan inte föra kampen effektivt mot arbetslösheten, mot avfolkning och koncentration, om man inte tar upp kampen mot storfinansens maktställning och mot kapitalismens ekonomiska system. De åtgärder som vidtas i dag måste leda fram till samhällsförändringar — får inte konservera de lagar, mekanismer och maktgrupper som skapat missförhållandena. Från den utgångspunkten har vänsterpartiet kommunisterna utformat de konkreta förslag om regionaloch planpolitiken, som framlagts i motion nr 1819.

Riktpunkten för åtgärderna måste vara att kapitalmakt skall ersättas med folkmakt. Detta förutan finns ingen varaktig lösning av de stora frågor som vi i dag diskuterar.

Herr talman! Jag inledde debatten här i dag med ett principiellt anförande där jag inte fann anledning att polemisera mot något annat parti utan snarare fast mer uttryckte min glädje över den breda uppslutning som regeringens förslag om regionalpolitik och hushållning med mark och vatten hade fått. Knappt hade jag lämnat talarstolen, förrän herr Fälldin äntrade upp och höll ett till ton och innehåll mycket aggressivt anförande riktat mot socialdemokratin men där måltavlan ju delvis var även andra partier. Jag återkommer så småningom med anledning härav till herr Fälldin. 67 Herr Hermansson gör det lätt för sig på ett sätt. Han säger: För att genomföra en god regionalpolitik måste man ha ett helt annat samhällssystem — ett socialistiskt samhällssystem. Men det har vi inte i dag, utan vi har dagens ekonomiska system. Socialdemokratins väg har alltid varit att angripa de problem som vi har här och nu. En annan sak som jag vill säga är att detta herr Hermanssons socialistiska system tror jag inte vore ett bra system. Det har enligt min mening alltför mycket stalinistiska förtecken och skulle leda till en helt otymplig byråkrati, som vore ineffektiv och som skulle innefatta allvarliga risker för människors frihet.

Herr Heléns anförande, som väsentligen följde samma linje som regeringspropositionen, har jag ingen anledning att polemisera mot. Det var på många punkter mycket väl formulerat. Man kan möjligen beklaga att herr Helén inte talade om för svenska folket mot vem han riktade sin förödande kritik — det var alltså egentligen mot centerpartiet — jag får alltså stå för den efterkommande varudeklarationen — delvis i formuleringar som överträffar vad vi har kunnat prestera. Men vi är så snälla och beskedliga och har inte den polemiska skärpa som folkpartiet ibland kan uppbåda, inte minst mot mittenbrodern. På en punkt tror jag att herr Helén i sitt, som jag säger, utmärkta anförande var offer för en missuppfattning. Det var när han talade om Ljusnan. Han höll en engagerad betraktelse om att man nu skulle spara Ljusnan, att man skulle stödja befolkningen där uppe. Men ser man litet närmare på vad folkpartiet har föreslagit, finner man att det inte har föreslagit någonting annat än att ärendet skall avgöras av vattendomstolen. Och vattendomstolen dömer efter lag och förordning och kan inte ta hänsyn till uttalanden av olika slag — den är inte bunden av det. Ärendet kommer helt enkelt att överlämnas till vattendomstolen, och sedan får det bli utbyggnad eller inte. Men då bör man inte förespegla de människor uppe vid Ljusnan, som inte vill ha någon utbyggnad av älven, att deras önskemål därigenom har blivit tillgodosedda. Det är tvärtom så, att de som vill ha utbyggnad har gett sig till känna under de senaste dagarna och sagt att det skulle vara bra om de borgerliga vann voteringen, eftersom det då blir vattendomstolen som får avgörandet, och vattendomstolen kanske ger tillstånd att bygga ut älven. Jag kan inte bedöma detta, eftersom vattendomstolen är en domstol, och en sådan kan man inte påverka, men om majoritetens förslag går det att säga att det är rimligt att man skall tillämpa numera gällande lagstiftning när det här ärendet skall gå vidare till regeringen, och då får man göra en allsidig bedömning. Men regeringen har inte haft någon som helst möjlighet att ta ställning till ärendet, helt enkelt därför att det är ett privat bolag som vill bygga ut och därför att bolagets ansökan lämnades in vid en tid då enligt gällande lag tillåtligheten skulle avgöras av vattendomstolen och icke av regeringen. Om utskottsmajoriteten bifaller propositionen, kommer frågan givetvis i ett annat läge. Jag hoppas att detta bara var en missuppfattning av herr Helén av gällande lagstiftning och utskottets skrivningar, men det är ju synd att sprida dessa missuppfattningar till människor som känner sig engagerade i frågan. Herr Bohman höll delvis sitt vanliga anförande. Det tillåter jag mig att förbigå. Det innehöll till en del den vanliga svartmålningen av Sverige, men det anförandet har vi hört herr Bohman hålla många gånger här i kammaren. Herr Bohman och jag kommer säkert att diskutera det ämnet i framtiden. Med hänsyn till det stora antalet talare skall jag inte försöka ta upp den delen av herr Bohmans anförande nu. Den andra delen av herr Bohmans anförande gällde hela regionalpolitiken. Det intressanta var de klart manchesterliberala tonfall som herr Bohman anslog. Här skulle man inte styra utvecklingen, utan här skulle marknaden få ordna saker och ting till det bästa: marknaden skulle säkert ha ett socialt innehåll. Herr Bohman befann sig i det avsnittet långt ifrån regeringen men också synnerligen långt från utskottet och sina egna partivänner i utskottet och hela ljusår från centern. Jag vet inte varför herr Bohman höll den delen av sitt anförande; jag får förutsätta att hans partivänner står för vad de har sagt i utskottet. Om jag tillåts citera något på latin, skulle det vara: Dixi et salvavi animam meam, dvs: Detta säger jag för att frälsa min själ. Den Bohmanska själen, alltså. Den manchesterliberala själen är frälst, och sedan må moderaterna i utskottet rösta för en modern regionalpolitik! Därför skall jag inte polemisera mot herr Bohman — det var i ett för hans själ angeläget ärende han var ute. På en punkt har moderaterna helt skilt sig från oss andra. Det är när det gäller marken. Den frågan diskuterades i natt — vid spöktimmen, som herr Bohman sade, innan han gav sig in på sina litet spöklika betraktelser. Då polemiserade han mot statsrådet Lidbom mycket länge, men detta vill jag inte ta upp här — kanske statsrådet Lidbom har möjlighet att göra det senare under debatten; det är väl bäst att de båda diskuterar det direkt. Herr Bohmans polemik riktade sig också, och med om möjligt ännu större skärpa, mot hans borgerliga vänner, men det får dessa ta upp — inte jag. På en punkt vill jag ändå ta upp frågan om markspekulanterna. Herr Bohman försökte antyda att man försöker ta ifrån människorna någonting och att markägare skall behandlas lika. Men vad är det fråga om när det gäller att skydda miljön? Jo, samhället skall t.ex. kunna besluta: Det här markområdet skall förbli grönt! Här vill vi inte ha kontorsskrapor eller höghus eller annan bebyggelse! Detta får markägaren då finna sig i. Han behåller sin egendom, men han får finna sig i den begränsningen. Samhället kan vidare säga: Den här kustremsan skall vara öppen och tillgänglig för alla; den skall inte byggas full av sommarhus och villor och exploateras. Det får markägaren finna sig i. Eller: Den här grusåsen skall vi bevara i landskapet. Där vill vi inte tillåta att grävskoporna hugger sår i naturen. Detta får markägaren finna sig i. Eller ett annat exempel: Den här älvsträckan — kring Ljusnan eller någon annan älv — vill vi bevara i dess naturliga tillstånd. Där vill vi inte ha något kraftverk. Detta får den markägare som äger fallhöjden finna sig i. Allt detta håller jag med om, säger herr Bohman. Men vad innebär då hans krav på rättvisa mellan olika markägare, kravet att alla markägare skall behandlas lika? Jo, han menar att de markägare, som inte får bygga kontorshus eller sommarvillor, inte får sprätta upp grusåsen och inte får anlägga kraftverk, skall ha ersättning. Ersättning av vem? Jo, av staten, dvs. av skattebetalarna.

På denna punkt säger en bred majoritet i riksdagen: Vi tar inte ifrån markägaren hans mark, men vi kan inte med skattebetalarnas medel ersätta väldiga värden av en möjlig exploatering till förfång för naturvården och miljövården. Miljövård är att bevara det bestående, sade herr Bohman i god konservativ anda, men i god konservativ anda skulle det också innebära att man med skattebetalarnas medel ersatte privata markägare för att det bestående skall få bli bestående och icke exploateras med ekonomisk vinst. Där står herr Bohman isolerad.

Så till herr Fälldin, som höll ett oerhört polemiskt anförande, som hela tiden riktade sig mot socialdemokratin, men det måste ju i lika hög grad vara riktat mot moderaterna och folkpartiet. Vi får så att säga utgöra ett ställföreträdande lidande. Skället mellan de borgerliga partierna sker via oss, och det må vara hänt — den uppgiften kan vi fylla här i livet. Herr Fälldin sade först och främst att jag inte hade läst centerns riksplan; jag hade bara läst tidningar. Nej, det är nog en missuppfattning. Jag har visst läst riksplanen, men jag har också läst omdömen om denna riksplan, och det var omdömena i den borgerliga pressen som jag anförde i den allmänpoliti debatten. Dagens Nyheter skrev att centerns riksplan förmodligen är ”det mest centralistiskt inspirerade dokument som något svenskt parti, kommunisterna undantagna, presenterat under efterkrigstiden”. Det skulle krävas ”en oerhörd maktanhopning till kanslihuset — långt större än Palme någonsin vågat eller velat drömma om”, om förslaget skulle genomföras. Jönköpings-Posten skrev: ”Centern måste som medel för sin decentraliseringspolitik motivera en politisk centralstyrning som inte har sin motsvarighet i västvärlden.” Vestman lands Läns Tidning skrev att det är ”ett ovettigt dokument” och: ”Det är nog bra att sätta potatisen med jämna mellanrum i fårorna, men nu är det faktiskt fråga om människor som det viktigaste i samhällsbyggandet.” Detta hindrar inte att jag hade läst riksplanen. Men man får också läsa andra sidan, och i det här fallet tog jag några borgerliga tidningar, och det var måhända inte så vänliga omdömen de hade. Herr Fälldin ställde några frågor, där han i stor utsträckning exercerade siffror. Han sade att regeringen hade justerat ned befolkningstalen i skogslänen; nu kunde de inte ge service. Eller kunde jag med äran i behåll hävda det? Ja, det är ju inte fråga om dueller nu. Länsprogrammen utgick ifrån en totalbefolkning på nio miljoner invånare. Regeringen och centern utgår från en totalbefolkning på 8,5 miljoner invånare år 1980 med hänsyn bl.a. till sannolikheten av en minskad invandring. Då måste självfallet invånarantalet justeras ned. Men det hindrar inte att vi även med de befolkningstalen kan klara en hygglig service i alla delar av länen. Det kan inte ha undgått herr Fälldin att en central del i de regionala handlingsprogrammen utgörs av förslag till åtgärder för att klara serviceförsörjningen i glesbygderna. Äran i behåll — jovisst, men det gäller också att ha anständigheten i behåll när man citerar politiska meningsmotståndare. Sedan sade herr Fälldin att här utgår man — han avsåg därvid utskottet, och den saken får utskottets representanter klara upp — från en befolkning på 200 000 invånare i Stockholm. Det byggde han flera sidor i talet på. Men det står ju i regeringsförslaget att med hänsyn till födelseöverskott och sådant och en med tillgängliga resurser anpassad planeringsnivå har man en befolkningsökning på mellan 120 000 och 195 000 människor. Det innebär en väsentligt minskad expansionstakt jämfört med 1960-talet — ungefär en halvering av befolkningsökningen. Men då skall man inte göra påståenden om förslaget som inte finns. Utskottet har här följt regeringens förslag. Sedan innehöll herr Fälldins anförande igen den här anklagelsen mot socialdemokratin för att ha drivit koncentrationspolitiken. Det är samhället som drivit koncentrationspolitiken, sade herr Fälldin. Jag tog exempel från skolan: 9-årig grundskola i hela landet, dubbelt så många gymnasieorter och tre gånger så många högskoleorter på sc "are år. Är det centralisering? Jag tog vidare som exempel kommunalskatteutjämningen, lokaliseringsbidragen och allt det andra som vi gjort för att få en jämnare fördelning. Regeringen — samhället — har alltså gått emot koncentrationstendenserna så mycket man kunnat göra det. Vem har då koncentrerat? Centern har inte haft några förslag här i riksdagen som gått längre i det avseendet. Det område där centerpartiet verkligen haft ett inflytande är inom den ekonomiska föreningsrörelsen på jordbrukets område — den är nästan helt dominerad av centerpartister. Vad har hänt där? Om tiden medgav det skulle jag kunna gå igenom punkt efter punkt, område efter område: slakterierna, kvarnarna, brännerierna, mejerierna. Där sker det ju en centralisering, en rationalisering, en koncentration som har få — om ens något — motstycken i andra delar av samhällslivet. Jag skall inte säga här om detta är berättigat eller inte — det kan man diskutera i annat sammanhang. Men det är faktum. Sedan 1950 har omkring 500 mejerier lagts ned i det här landet. Under det senaste året ligger siffran på mellan 15 och 20 mejerier varje år. År 1971 upphörde mejeridriften — för att ta några exempel i Klippan, i Lamhult, i Ronneby, i Vittaryd, i Hyltebruk, i Havdhem, i Varberg, i Skee, i Filipstad, i Kristinehamn, i Vansbro, i Änge. Nu har man 150 mejerier kvar, och år 1980 skall det finnas 70 driftsplatser och ett enda företag. I år räknar man med att kunna lägga ned fem slakterier, nämligen slakterierna i Alingsås, Karlskrona, Eskilstuna, Norrköping och Valbo. Stora utredningar görs om hur man skall kunna rationalisera, koncentrera och centralisera slakteridriften i södra Sverige. Man skall slopa alla föreningar och ha sex slakterier kvar. Det har livat andarna. Man bygger Böndernas hus i Malmö. Man bygger Böndernas hus i Stockholm. Jag vill inte påstå att detta förfaringssätt är felaktigt. Vi diskuterar inte den frågan. Det sägs ibland att denna utveckling beror på att antalet kor minskar eller på andra faktorer. Men föreningsrörelsens verkställande direktör förklarar att om man med centralisering menar koncentration till större företag, då måste den trenden fortsätta. Varför? Jo, det tjänar man pengar på. Annars, säger man, blir det kanske högre priser för konsumenterna eller lägre inkomster för bönderna. Man måste begagna stordriftens fördelar för att ta ut största möjliga vinst på verksamheten Jag kritiserar inte detta. Det som för mig är obegripligt är att samma centerpartister — herr Fälldin var själv med i föreningsrörelsens styrelse för ett par år sedan — sitter på det ena stället och slår ihop, centraliserar, rationaliserar, koncentrerar och flyttar folk. Sedan går man till lokalen bredvid och påstår att det är samhället som koncentrerar. Men om man å ena sidan tar bort 500 mejerier och å andra sidan ger ett tillskott av 500 skolor ute i landet vem är det som centraliserar, samhället eller böndernas föreningsrörelse? En satsning på Norrbotten med två miljarder kronor i investeringar, Böndernas hus i Malmö — vem är det som centraliserar? Detta kan tyckas vara likgiltigt, men det är det inte, för det berör själva trovärdigheten i centerns framställning. Bondekooperationen styrs av hårda ekonomiska lagar, som man anpassar sig till och utnyttjar till egen fördel. Jag skall inte kritisera detta. Jag kan inte ta upp det till bedömning. Men det går inte att på ett politiskt plan sedan framstå som om man företräder någonting annat. Nu var herr Fälldin litet ledsen över att jag sagt att centerns plan inte är trovärdig. Men om vi skall ha 100 000 flera människor i skogslänen har jag frågat: Hur skall det gå till? Vad har ni för medel utöver regeringens politik?

Då har man själv undergrävt sin trovärdighet. Då är de fasta befolkningstalen borta, och det tror jag är en upprensning av debatten. Nej, felet med centerns hela tänkande är egentligen att man inte angriper de ekonomiska krafterna utan riktar sig mot människorna i stället. Herr Fälldin har många gånger talat om att samhället inte skall betala flyttningsbidrag. Det är ett uttryck för flyttningspolitiken. Men de allra flesta flyttar ju på egen hand. Det är ofta unga människor som får bättre betalt på en annan ort. Samhällets flyttningsstöd utgår till ungefär 20 000 människor till en kostnad av drygt 30 miljoner kronor per år mot 2 000 miljoner kronor i lokaliseringsstöd av olika slag. Det är alltså en mycket liten del. Centerpartiets och framför allt herr Fälldins resonemang är att om flyttningsstödet togs bort skulle företagen få betala det, och då vore det mera lönsamt för företagen att lokalisera sig i glesbygder. Skall en person som ställs utan jobb därför att ett företag läggs ner, t.ex. ett av de 500 mejerierna, vänta på att det kommer ett annat företag i stället? Skall inte samhället under tiden bry sig om honom och ge honom hjälp att flytta någon annanstans? Skulle ett sådant handlande stimulera till lokalisering? För att förenkla det hela skall jag beskriva ett konkret fall. När Kristianstad-Blekinge Slakteriförening, KBS, lade ner slakteriet i Karlskrona, berördes ett 40-tal man. Många av dem fick andra jobb i Karlskrona. Fem slaktare och en köttklassificerare fick flyttningsbidrag av AMS för att fortsätta att jobba åt slakteribolaget i Kristianstad, dit man hade centraliserat verksamheten. En annan fick flyttningsbidrag och jobbar nu på ett gjuteri någon annanstans i landet. Men låt oss hålla oss till dem som flyttade till KBS i Kristianstad. Tror ni att bönderna hade låtit bli att lägga ner slakteriet i Karlskrona om vi inte hade gett flyttningsbidrag till de anställda? Ett liknande fall inträffade i Jämtland. När mejeriet i Hammarstrand lades ner därför att mejeridriften i Jämtland skulle centraliseras till Östersund, berördes fem anställda. Två fick flyttningsbidrag av AMS så att de kunde fortsätta i sitt gamla yrke vid mejeriet i Östersund. När slakteriet i Sveg lades ner fanns det tolv anställda. Fyra fick flyttningsbidrag för att kunna flytta till det centraliserade slakteriet i Östersund för att fortsätta i sin bransch, då åt Nedre Norrlands Producentförening. Hade bönderna låtit bli att lägga ner mejeriet i Hammarstrand och slakteriet i Sveg, om vi inte hade gett flyttningsbidrag till de här människorna? Man måste bryta ner det allmänna talet om flyttning och se till de konkreta, enskilda fallen där människor berörs. Vi måste hjälpa enskilda människor. Att ta bort detta stöd innebär att man lämnar människan i sticket. Det är de mest utsatta som ofta får det stöd som flyttningsbidraget utgör. Detta är en av de få punkter, där centerpartiet haft en annan inställning än vi beträffande medlen för regionalpolitiken. När det gäller människan i storstadsområdena är det likadant. Man kanske bestämmer att det skall bo mindre folk i en storstadsregion. För att få ner befolkningstalet skär man ner bostadsbyggandet, åldringsvården, antalet sjukhusplatser, fritidslokaler etc. Men människorna föds ju ändå där och de bor där. Det är människorna som drabbas om man skär ner samhällets service och egentligen inte vågar göra någonting åt marknadskrafterna. Människorna vingklipps och inte de ekonomiska krafterna. Med en sådan inställning kommer man alldeles bort från det tänkande som har legat bakom när vi har försökt bygga upp samhället. Jag har tagit del av en studiehandledning som används inom centerns studieverksamhet om regionalpolitik i hela landet under denna vinter. Någon skriver i denna studiehandledning: Skolbyggen i en glesbygd betyder bara att bygden snabbare töms på folk, där ör att skolan ger den lokala befolkningen en utbildning som det är omöjligt att få användning för i lokalsamhället. Alltså borde man ha en utbildning som huvudsakligen inriktas på utbildning i de verksamheter som kan finnas på orten Ärade kammarledamöter! Tänk er in i vad detta betyder.

Jag reagerar oerhört starkt inför sådana tankegångar därför att de strider mot hela den grundsyn på människor som vi försökt bygga upp i vårt samhälle; unga människor skall få chansen att utveckla sin personlighet till måttet av sin förmåga och sina intressen. Utbildningen skall vara lika för ungdomarna, de skall ha chansen att välja de yrken och sysselsättningar som de har intresse för och trivs med. Om man tror sig kunna driva en regionalpolitik som på det här sättet skulle vingklippa unga människor, tror jag att dessa skulle reagera oerhört starkt emot denna. Jag hade inte tänkt ta upp denna polemik i dag, men efter herr Fälldins aggressiva utspel måste jag göra det.

Herr talman!

Herr Helén pekade på ålderssammansättningen i skogslänen. Det är alldeles riktigt, och just därför att den är så negativ är det bråttom att vidta åtgärder för att klara situationen i skogslänen och i andra avfolkningslän. Herr Helén och statsminister Palme pekade på storstadsproblemen, och herr Palme gjorde gällande att vi skulle vara ute för att skära ned sjukhusbyggandet, skära ned annan service osv. för att förhindra människor att bo i storstäderna. Den här frågan, herr statsminister, är redan tillräckligt komplicerad för att vi inte skall behöva komplicera den ytterligare genom att tillvita varandra omdömen och förslag som inte existerar i sinnevärlden. Det är väl närmast en självklarhet att möjligheterna att skapa en bättre miljö i storstäderna ökar om befolkningsökningen inte är så snabb som hittills det visar all erfarenhet. Alla försök att påstå att vi vill tvinga folk att flytta bort från storstäderna strandar på att våra förslag innebär att storstäderna skall planera för den folkökning som födelseöverskottet leder till. Vår siffra på en ökning med 65 000 människor i Stockholms län har ju denna innebörd. I propositionen säger statsministern själv att en lugnare tillväxt i storstadsregionerna ökar inte bara utrymmet för ekonomisk tillväxt i andra delar av landet, utan gör det också lättare för storstäderna att klara utbyggnaden av samhällsfunktionerna och bemästra miljöproblemen. Det är ju vår tes för att verkligen dämpa storstadstillväxten. Hur kan statsministern och andra i det läget stå upp och säga att vi försvårar för människorna att leva i storstäderna? Herr Hermanssons tes, som statsminister Palme anslöt sig till, var att länsdemokratin inte är tillräcklig för att t.ex. hindra nedläggningar av storföretag i Västernorrland. Får jag fråga: Vad har ett 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav betytt i det avseendet? Vad har det betytt för Västernorrland, när SCA nu vidtar dessa åtgärder. Man säger att centern inte föreslår några medel för att komma till rätta med problemen. Ja, vi har angett dem här och sagt att det i princip inte är några nya medel, men att vi vill använda dem åt rätt håll. Om vi skall kunna uppnå ett bättre sysselsättningsläge krävs det ökade investeringar inom näringslivet — det är alla intresserade av. Samhällsekonomiskt blir det inte dyrare, tvärtom, om dessa arbetstillfällen lokaliseras så att vi får en bättre regional balans. Därför är det fel att påstå att våra förslag om en bättre regional balans skulle utgöra en påfrestning av de totala resurserna som vi inte klarar. Det är summan av investeringarna i näringslivet som vi vill fördela bättre för att ge ökad sysselsättning. Inte innebär det några särskilt stora påfrestningar i förhållande till summan av investeringar. Jag har lämnat ett klart besked, herr statsministern, att bakom förslaget att planera för ytterligare 200 000 människor i Storstockholm står socialdemokrater, folkpartister och moderater i utskottsbetänkandet, och självklart riktas kritiken mot dessa partier. Deras ställningstagande där stämmer inte alls, sade jag i mitt huvudanförande, med deklarationer att det är viktigt att dämpa storstadstillväxten. Så är det anklagelsen mot socialdemokratin för koncentrationspolitiken. Detta att ni har suttit vid regeringsmakten i 40 år måste vä ändå på något sätt ha påverkat utvecklingen i det här landet. Ert regeringsinnehav har väl inte varit alldeles betydelselöst i det sammanhanget. Det kan ni väl ändå inte stå upp och hävda. Visst måste vi kunna framföra den här kritiken. Och vad LO:s samordnade näringspolitik beträffar så har ju en vetenskapsman sagt att detta program varit regeringsprogram, och där hyllade man denna tes. Statsministern anförde några siffror om vad lokaliseringspolitiken och flyttningspolitiken kostat. Jag hänvisar till vad jag har sagt om de totala investeringarna. Men vad har utvecklingen betytt för människorna? Det var under femårsperioden i slutet av 1960-talet som 30 000 människor flyttades från skogslänen. Det rörde sig om 9 000 sysselsättningstillfällen som skapades i samma län. Herr talman! Får jag i min nästa replik återkomma till herr Palmes försök att kvalificera sig som rationaliseringsexpert i jordbrukskooperationen.
Herr talman! Den här debatten handlar verkligen om allt mellan himmel och jord. Det viktiga är ju att vi nu äntligen får en fysisk riksplan och att vi får en fastare grund för en bättre regionalpolitik, även om det kommit med några fula socialistiska fläckar på ett par ställen i majoritetsbetänkandet. Herr Bohman ville ägna sig åt exercis i en delfråga och åstadkomma någon sorts ideologiskt gnabb med centern och folkpartiet. Utöver vad herr Fälldin redan har svarat vill jag hänvisa till vad herr Tobé kommer att säga. När det gäller frågan om ersättning för mark enligt glesbebyggelseregleringen så ir ju saken ingalunda så enkel som herr Bohman tycktes göra gällande. Herrar Tobé och Bohman får väl diskutera detaljerna i denna viktiga fråga. Herr Palme menade att jag var offer för en missuppfattning när det gällde Ljusnan. Folkpartiet föreslår, sade statsministern, ingenting annat än att vattendomstolen skall besluta. Det är fel, herr Palme. Vi ger i reservationen 15 klar anvisning om hur man skall rädda Mellanljusnan. Bara på en punkt har herr Palme rätt: Vi vill inte ha en retroaktiv lagstiftning — inte gå in och göra om lagstiftningen när ett mål redan är anhängiggjort. Men i sakfrågan är det faktiskt herr Palme som måste ha missuppfattat läget. Vårt förslag innebär ju att, om reservationen segrar, riksdagen ger klar anvisning till regeringen om hur regler skall utformas som skyddar outbyggda älvdalar. De reglerna och de kommunala generalplanereglerna blir det som sedan avgör Ljusnans öde, även om vattendomstolens utslag skulle gå åt ”fel håll” — om jag får använda det uttrycket från miljöv årdssynpunkt. För innan ett sådant domslut hunnit vinna laga kraft kommer dessa nya generalplaneregler att gälla. Utskottsmajoriteten lovar ingenting. Man föreslår bara denna retroaktiva lagstiftning som innebär att regeringen skulle kunna pröva även denna fråga. Majoriteten ger alltså ingen garanti för att Ljusnan skall bevaras. Hur skulle vi kunna lita på regeringen, som handlade som den gjorde i fallet Ritsem? Nej, här är det fråga om att riksdagen klart tar ställning. Sedan skulle jag faktiskt på en punkt vilja fråga statsministern om det inte i en socialdemokratisk reservation har inträffat ett olycksfall i arbetet. Det är den reservation som handlar om hur man skall hjälpa småorter och ren glesbygd. Jag förstår inte hur Edra partikamrater kan reservera sig i utskottet mot förslag till en statlig garantisedel utfärdad för den händelse den mest grundläggande servicen riskerar att falla bort i mindre tätorter. Det måste ju bli billigare att staten ger kommunen ett särskilt statsbidrag för att kommunen i sin tur skall kunna stötta upp en butik, hålla lågoch mellanstadieskola vid liv, hålla liv i en filial till kommunalkontoret. Det kan inte vara riktigt att här gå vid sidan av förslaget, för då har man verkligen inte tillgodosett rimliga krav på valfrihet för dem som för sin försörjning vill och måste bo kvar på landet, i små orter långt från de större tätorterna. Här har vidare varit en debatt mellan herr Palme och herr Fälldin om vad som har hänt under ett antal år. Det har talats en del om behovet av att styra marknadskrafternas fria spel. Det var väl själva huvudtanken i statsministerns stora inlägg att det skulle finnas någon sorts dolska och anonyma marknadskrafter som verkar tväremot statsmakternas vilja och som nu måste styras. Ja, det resonemanget är väl riktigt så till vida att det behövs en utvecklad ramplanering, som anger riktlinjerna för samhällets utveckling på längre sikt. Vi behöver få vad jag kallat en socialt styrd ramhushållning. Men resonemanget är fel, om man som statsministern försöker göra de politiskt ansvariga utan ansvar för en utveckling, som har pågått under hela efterkrigstiden. Det är väl alldeles klart att regeringen inte kan slå ifrån sig det ansvaret. I denna del av debatten måste jag ge herr Fälldin helt rätt.

Herr talman! Jag läste för en stund sedan upp en utomordentligt besynnerlig mening i ett av betänkandena och frågade, om inte herrar Fälldin och Helén ville ta avstånd från den. Det ville de inte göra. Nu vet vi alltså det. Det viktigaste är ändå att prata med herr Palme, och herr Palme använde nu precis samma slags polemik mot mig som han har gjort under den senaste tiden. Han bemötte inte vad jag har sagt. Herr Palme måtte alltså inte ha lyssnat till mig utan till några inre röster som han sedan polemiserade mot. Det ger debatten ett mycket besynnerligt intryck. Herr Palme talade om ”svartmålning” därför att jag varnat för en alltför långt gående styrning, en övertro på planering, och påvisat vilka negativa effekter som den hittillsvarande planeringen har fått. Skulle det vara svartmålning? Detta tal om svartmålning, som förs från regeringsbänken, förefaller mig snart vara ett försök att strypa en debatt i vilken jag påvisar inte att vårt samhälle är dåligt utan vilka följder den socialdemokratiska politiken har fått. Om jag talar om vad socialdemokraterna har ställt till med, kallar Olof Palme det för svartmålning. Det kanske är ett uttryck för något slags självprövning herr Palme har möjligen kommit underfund med att det är illa ställt. I så fall är det på tiden. Vidare beskyller herr Palme mig för manchesterliberalism. Ja, vad var det jag sade? Jo, jag påvisade sambandet mellan den allmänna ekonomiska utvecklingen och våra möjligheter att föra en effektiv regionalpolitik. Jag citerade i detta avsnitt företrädesvis herr Olof Palme själv. Jag återgav vad han har sagt i sin s.k. kapprock. Om detta är att ge uttryck för manchesterliberalism, befinner jag mig alltså i gott sällskap — eller i dåligt sällskap; det beror på hur man ser det — med Olof Palme Eftersom herr Palme emellertid tog upp frågan vill jag gå tillbaka till herr Palmes inledningsanförande. Han tecknade däri en verklighetsbild som jag tror att människorna inte upplever. När han talade om behovet av en långsiktig planering på demokratisk grund ställde han som alternativ till detta upp: fritt spelrum för anonyma marknadskrafter, handlingsoförmåga och växande svårigheter både ekonomiskt och socialt. Skulle detta alltså vara en beskrivning av den blandekonomi som utvecklats i vårt land under de 40 år som socialdemokraterna har suttit vid makten, är det i varje fall en beskrivning som människorna i vårt land inte känner igen. Den blandekonomi vi har innebär ju att samhället skall ställa upp ramar så att sådana effekter som herr Palme talade om inte uppkommer. Det är inte någon som har kritiserat en sådan politik. Tvärtom har vi talat om behovet av sådana generella ramregler och behovet av att påverka och stimulera utvecklingen, men vi har varnat för detaljdirigering. Vi har också varnat för en politik, som gör det svårare för människorna att få en meningsfylld tillvaro som gör det svårare för vår företagsamhet, svårare att skapa resurser för att angripa de många samhällsproblemen. Ändå upprepar herr Palme i sitt anförande att det är väsentligt att motverka de anonyma ekonomiska krafter som människorna upplever som ett hot och att i skall vi försöka ge förändringen ett socialt innehåll inom ramen för den blandekonomi som vi behöver. Men människorna upplever inte de ekonomiska krafterna på detta sätt som ett hot. Tror verkligen herr Palme att de enskilda människorna upplever de små företagen ute i landet, de knepiga hantverkarna som bygger upp industrier och de flera hundra tusen små och medelstora företagen som ger sysselsättning, som något slags hot? Vad man däremot praktiskt upplever som ett hot är de effekter som den socialdemokratiska ekonomiska politiken skapar för människorna och deras möjligheter att ge sysselsättning — den fördubblade löneskatten, för att ta ett exempel, höga skatter över huvud taget och en selektiv, dvs. punktvis insatt politik som kan få och på många håll får allvarliga konsekvenser. Att den blandekonomi som vi har haft börjar urholkas av den socialdemokratiska politiken det är det som utgör det allvarliga hotet, men detta konstaterande har inte ett skvatt med manchesterliberalism att göra Sedan frågan om ersättning. Statsministern måtte ha totalt missat frågans stora principiella betydelse. Den handlar om den enskilda människans ställning mot mäktiga kollektiv — mot kommuner och mot staten — där i intressekonflikter den enskilde alltid måste ge efter. Vi har för närvarande — herrarna på regeringsbänken — vissa regler som skall skydda den enskilde mot alltför allvarliga konsekvenser, då samhället hoppar in och vill förfoga över marken. Det är lagregler som den socialdemokratiska regeringen själv har infört, och de bygger på att om man hindras att utnyttja sin mark enligt de förutsättningar som marken ger, skall man få ersättning därför. Om herr Palme polemiserar mot mig därför att jag tycker att de reglerna skall vara kvar, är det alltså en polemik mot den politik som regeringen själv har fört, ett underkännande av den politiken. Så talar herr Palme om kontorshus och kraftverk. Vet inte statsministern vad det är för skillnad mellan tätbebyggelse och glesbebyggelse, att skilda principer gäller i dessa fall? Vad jag talar om är småfolkets rätt till sin mark, rätten att bebygga den marken enligt de villkor som gällt tidigare och som den socialdemokratiska regeringen har accepterat men nu går ifrån.

Herr talman! Herr Palme sade att vpk bygger hela sin regionalpolitik på att vi måste få en socialistisk ekonomi. Det skulle väl vara kritik, men det är litet konstigt att höra det från en socialdemokrat. Det är också en missuppfattning. Statens och storfinansens snedlokaliseringspolitik måste bekämpas redan här och nu. Vi har också lagt fram en rad konkreta förslag som vi anser bör genomföras nu. Man kan alltså inte som herr Palme vifta bort våra förslag med att de alla förutsätter socialism och att de inte gäller dagens problem. Det är inte sant. Ta frågan om att bygga basindustrier för pengar ur AP-fonderna, ta andra förslag. Det torde också vara en farlig linje för herr Palme att i alla sammanhang tala om socialism som någonting som endera är vad han kallar stalinistisk eller över huvud taget inte har någon betydelse i sinnevärlden. Kravet på en socialistisk samhällsomvandling är väl ändå inte alldeles dött inom det socialdemokratiska partiet. Herr Palme föll tillbaka på den borgerliga agitationen, när han påstod att ingripanden mot storfinansen och socialism förutsätter en förödande byråkrati. Det var som att höra herr Burenstam Linder tala. Inom det privata näringslivet i det här landet finns i dag en väldig byråkrati. Den statliga byråkratin runt kanslihuset är heller inte dålig — jag menar rent kvantitativt. Det är inte folket som bestämmer i dagens samhälle. De som bekämpar koncentration och avfolkning måste bekämpa också både den privata och den statliga byråkratin. Det är i herr Palmes samhälle byråkratin har en väldig makt. Vi vill ha ett samhälle där folket i stället har hela bestämmanderätten. Socialismen är en antibyråkratisk rörelse. Herr talman! Det avgörande i regionalpolitiken är sysselsättningen. Det läge som råder i dag utmärks av hög arbetslöshet. Den drabbar framför allt skogslänen, som främst måste få stöd. Sysselsättningsfrågan kommer inte att bli mindre i framtiden. Den kommer att växa i betydelse, eftersom det som vi kallar kapitalism och herr Palme kallar marknadskrafterna påtagligt allt sämre sköter uppgifterna att bereda människor arbete. Den enda möjliga slutsatsen är att stat, landsting och kommuner måste gå in och ta ansvaret för att skapa sysselsättning. Herr Fälldin säger nu i sitt tal att en diskussion mellan honom och mig om mål och medel i regionalpolitiken är meningslös, eftersom jag hävdar att det krävs steg i riktning mot en socialistisk ekonomi för att man i längden skall klara målsättningarna. Tvärtom, herr Fälldin, detta gör diskussionen desto mer intressant och nödvändig. Det finns vissa likheter mellan vpk:s och centerpartiets syn på de regionalpolitiska frågorna. Vi kritiserar bägge koncentrationen, vi kräver bägge att folket i skogslänen skall beredas sysselsättning och utkomst. Men hur skall detta klaras? Det är det som är frågan. Det är det avgörande. Vi hävdar att centerpartiet inte anvisar medel och verktyg för att klara de mål man uppställer, och då blir målen irrbloss! Vi visar däremot vad man måste göra för att ge människorna sysselsättning. Gemensamma organ måste ta sitt ansvar. Utvecklingen visar att det privata näringslivet inte klarar sysselsättningsfrågan, men då måste väl även herr Fälldin och centerpartiet börja fundera på vilka medel som måste användas! Eller skall man göra avkall på riktiga regionalpolitiska målsättningar bara därför att Cellulosakoncernen och andra kapitalistiska storbolag inte klarar att ge folk arbete och utveckla produktionen? En del av herr Fälldins yngre partikamrater drar nu slutsatsen att det kapitalistiska systemet inte är heligt. Det är människornas intressen det gäller, inte de kapitalistiska företagens. För att vi skall klara både regionpolitik och en riktig markanvändning krävs en planering av näringslivet och insatser från samhällets sida för att skapa nya företag och ny sysselsättning. Här är det viktigt att medel ur AP-fonderna kan sättas in för byggande av samhällsägda företag, där löntagarna har ett avgörande inflytande. Det skall vara företag byggda på modern teknik och inbördes väl samordnade. Lokaliseringspolitikens problem skall inte lösas med statliga företag, sade herr Bohman. Det är en mycket dogmatisk uppfattning. Vi ser i dag att privata företag inte klarar uppgifterna. Man behöver bara läsa arbetslöshetsstatistiken för att begripa det. Man behöver bara se effekterna av koncentrationspolitiken under 1960-talet för att begripa det. Skall då människorna tvingas att gå arbetslösa därför att moderaterna bara godkänner företag som Wallenberg äger?

Herr talman! Socialism är ett honnörsord, och därför är det många som lägger sig till med det. T. o. m. medlemmarna av kfml försöker kalla sig socialister ibland, för att inte tala om andra, så det finns varianter man tycker mycket illa om. Jag tycker, och det har jag alltid tyckt, att den typ av ekonomisk planering som man har i de statskapitalistiska ekonomierna är en byråkratisk och ineffektiv planering. Det måste jag tycka, även om det naturligtvis var ett lyckat polemiskt grepp av herr Hermansson att säga att jag låter som herr Burenstam Linder — herr Hermansson kan ju väl förstå att en sådan beskyllning sårar mig. Men jag har den uppfattningen, och jag anser att den typ av demokratisk socialism som jag företräder är obyråkratisk. Demokrati innebär folklig kontroll, och om den svenska Nr 144 kommunismen utvecklas i riktning mot det är det bra, men kommunister Fredagen den nas senaste program tyder inte på det!

Vi måste gå framåt, ta itu med problemen, bejaka utvecklingen. Per Albin Hansson fortsatte: ”Vi har ett intresse, som består i att hjälpa de människor, som kommer i särskilda svårigheter under brytningstiden. Därför inriktar sig vår politik på att bringa åt det svenska folket den bästa försörjning och den största trygghet som situationen och det ekonomiska systemet över huvud taget har möjlighet att ge.” Och han fortsätter: ”Men anpassningen av vår politik till dagens läge och behov betyder inte, att man plötsligt stannar av och säger, att när vi nått detta, ha vi nått allt. Samhällets utveckling fortsätter. Genom att föra en försiktig, kontrollerande politik bereda vi så att säga formerna för en annan organisation inom produktionen. Enligt mitt förmenande komma de nya samhällsformerna att i allt högre grad bli präglade av det samhälleliga inflytandet — — —. Jag finner det vara en förnuftig politik att icke försöka envisas med det gamla och förlegade, så att det när utvecklingen omsider kommer med sina krav blir katastrof. Den riktiga politiken måste ju vara att försöka med framsynthet länka det hela så, att samhället utan allt för stora kastningar kan gå över i de för varje tid naturliga formerna.” Det där var egentligen en bra beskrivning av en reformistisk socialdemokrati. Den skiljer oss ut från herr Hermansson eftersom det är systemet som skall förändras. Vi går in i systemet och förändrar det på de punkter där systemet leder till orimliga resultat — efter varje tids förutsättningar. Den skiljer också ut oss från tillbakablickarna, från de falska romantikerna. Utvecklingen måste alltid drivas framåt. Men sedan vill jag gärna bekräfta att herr Hermansson är mycket effektiv när han går till rätta med centern. Han säger: ”Centern och vi har ju i stort sett samma mål. Vi har medlen. Varför vill inte centern medlen med vår hårdare dirigering av det ekonomiska läget? Det är inte underligt att det börjar mullra bland de yngre centerpartisterna, för de kommer till samma slutsats. En av dem skrev om ”Metropolimperialismen” — det var liksom centerns nya slagord, det var kampen mot storstäderna. Det visar den dubbelhet som centern har hamnat i, när man inte vågar följa kommunisterna på den vägen.

Det har alltid varit herr Bohmans evangelium, Så upptäcker han att riksdagen står i begrepp att fatta beslut om att vi med olika styrmedel skall få en bättre balans för vård av miljön och naturen, och där känner han sig inte hemma. Men det 81 är inte mycket att göra åt det, och därför talar han om någonting annat. Och då kommer han med det vanliga talet om hur illa det är ställt över huvud taget i landet. Den debatten får vi ta sedan, men jag förstår herr Bohmans predikament i dagens debatt. Det enda han kan tala om — för där har ju högern skyllt sig ut — är markpolitiken. Även den grövsta markspekulant blir i herr Bohmans mun något av knepig hantverkare och småfolk. Det är också idylliskt, men det stämmer inte med verkligheten. Svante Lundkvist kommer att behandla det här senare, så jag skall inte ta upp tiden med det. Men småfolket har inte någon anledning att oroa sig till följd av den nya lagstiftningen — det är de stora markspekulanterna som har det. Herr Fälldin sade apropå Västernorrland att socialdemokratin har regerat i 40 år men har ändå inte satt åt SCA så att det inte lägger ner några fabriker. Nej, det är möjligt. Men fråga Ivar Högström, som sitter på bänken bakom, hur det hade sett ut i Ådalen, om inte samhället hade gått in med sina instrument och sina resurser för att skapa sysselsättning, utan man hade varit helt utlämnad åt det privata näringsliv som herr Fälldin i högtidliga ögonblick hyllar. Jag vet inte hur många befolkningsplaner som herr Fälldin hade haft tillfälle att utforma då, i varje fall för den delen av landet. Tyvärr kommer herr Fälldin egentligen inte med något nytt. Vi har inte föreslagit att det skall komma till 200 000 invånare i Stockholm. Jag har satt 125 000-195 000 som ramar, varav en mycket stor del består av födelseöverskott, en del av invandring från utlandet och en annan, ganska liten, av invandring från andra delar av landet. Centern vill ha ungefär 100 000 mindre. Jag överlämnar den här debatten till representanterna för Stockholm och Stockholms län, som kommer upp här så småningom. Vi har sett hur centerns företrädare på det lokala planet i Stockholm har velat skära ner just servicen för människorna, så att de skulle få det sämre. Man klarar inte väsentliga vårdoch servicefunktioner för människorna, om man inte planerar på ett rimligt sätt. Men det här kommer att beröras så utförligt att jag inte skall ta upp mer tid med det. Debatten i Stockholms stadshus var på den här punkten utomordentligt upplysande. Jag tror att man har haft liknande övningar i Göteborg och Malmö. Herr Fälldin har aldrig ett gott ord att säga om människor i storstäderna och inte heller om storstädernas och de större tätorternas betydelse för vår ekonomi. Det är självklart, och det har alla sagt, att vi skall dämpa ökningstakten, men den är bara hälften så stor nu som tidigare. En rimlig önskan att dämpa ökningstakten får ändå inte gå ut över människornas naturliga krav på bostäder, vård och fritidsmiljö.

Då bryter man upp solidariteten mellan stad och land, då skapar man motsättningar mellan människor i städer och i glesbygd, och det är något som vi inte vill ha i det här samhället. Bland det vi har lyckats med inom vårt parti är att ändå hålla ihop detta i en gemensam grundsyn. Det är denna gemensamma grundsyn som vi skall försöka prägla hela landet med. Men här spelar centern, herr Fälldin, hela tiden på motsättningar. Sedan var herr Fälldin och herr Helén inne på: Ja, men den här samhällsutvecklingen har regeringen styrt och den har regeringen ansvar för. Det ligger en del i det. Men det är litet märkvärdigt när det kommer från herrarna, därför att vi har ju i hög grad en s.k. fri ekonomi. Vi har en av världens mest decentraliserade ekonomier, om inte den mest decentraliserade ekonomi som finns, eftersom kommunerna har så mycket att säga till om liksom landsting och organisationer — och vi har ett till 95 procent privatägt näringsliv. De gör sina dispositioner. Ni säger: Javisst, så skall vi ha det. Men de gör sina dispositioner efter möjligheterna att få den största vinsten, framför allt på den privata sidan, vilket de enligt ert system skall göra. Detta leder till konsekvenser som är felaktiga för människorna och som vi måste korrigera med samhällets insatser. Då säger ni att det är regeringens fel. Ja, möjligen kunde vi ha gått in ännu hårdare på 1950-talet med styrande, dirigerande åtgärder för att få en regional balans, möjligen kan man säga i efterhand att det hade varit bra. Men vad var det ni krävde då? Det var ju den stora kampen mot den offentliga sektorn, kampen mot ATP. När vi kom med vårt lokaliseringsprogram, gav folkpartiet ut en skrift som hette ”Lokalisering utan dirigering”. Det man då sade var ungefär lika listigt som ärtsoppa utan ärter. Det innebär ett visst mått av stimulanser och dirigeringar att få ut företagen. Det jag sade är att regeringens åtgärder har i varje särskild situation varit inriktade på att sprida insatserna, framför allt genom utbyggnad av den offentliga sektorn och genom lokaliseringspolitik och annat. Vi har försökt så gott vi kunnat att motverka koncentrationen. Det är möjligt att vi på 1950-talet hade kunnat ta till hårdare åtgärder, men dem var ni emot på den tiden. Detta är illustrerat i det här med bonderörelsen, som herr Fälldin inte ville tala om i sin första replik.

Det har naturligtvis lett till koncentration och påverkat samhället i övrigt. Men det jag pekar på som en motsättning är att samma centerpartister som sitter och driver denna hårda koncentrationspolitik sedan glatt går till nästa rum och säger att det är samhällets fel att koncentrationen och centraliseringen sker. Vi har inte ingripit mot föreningsrörelsen — detta har ni fått klara själva. Det är emellertid denna tvetydighet i inställningen som minskar er trovärdighet. Vi kan med gott samvete säga att vi har satt in samhällets åtgärder så gott vi har kunnat för att få en jämnare fördelning i landet. Det har inte räckt — vi behöver mer. Ni har på det enda område som ni själva helt behärskar drivit en hårdhänt centraliseringspolitik.

Herr talman! Jag kan inte slösa med minuterna som statsministern när jag står här i talarstolen — debattreglerna tillåter inte det. Får jag om jordbruket säga en gång till: Vi gör inget undantag för jordbrukskooperationen, lika litet som vi gör något undantag för konsumentkooperationen. Nu gör statsministern detta till en huvudfråga för hela lokaliseringspolitiken. Då säger jag: Kan statsministern peka på någon ekonomisk verksamhet där aktiviteterna är s som när det gäller jordbrukskooperationen? Kan statsministern peka på någon ekonomisk verksamhet som har motsvarande spridning? Om vi hade detta förhållande i övrigt skulle den regionala balansen vara rätt bra. Men om statsministern nu vill medverka, så kan han ju göra det på primärplanet. Säg då ja till en förändring av rationaliseringskungörelsen den som hänger ihop med jordbrukspolitiken — så att det blir möjligt att få kreditstöd för det kombinerade jordbruket, vilket är av utomordentlig betydelse bl.a. i skogslänen. Så flyttningsbidragen! Om det kostar 10 000 kronor i snitt att flytta en människa, vilket arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör har sagt, måste det rimligen vara en stimulans att etablera sig i koncentrationsom rådena, om arbetsmarknadsstyrelsen med skattemedel får betala detta. Statsministern tog exempel från några mejerier och från några slakterier och sade att arbetsmarknadsstyrelsen betalat flyttningskostna den dit. Jag säger: Det hade mejeriföreningen kunnat göra, det kan företagen göra. Det är väl nästan en självklarhet också att om man tar bort denna subvention som det innebär för företagen att få arbetskraften gratis flyttad till ett koncentrationsområde, så blir företagens intresse av att studera andra lokaliseringsorter större. Det borde vi inte behöva lägga ned många minuter på att diskutera. När det gäller detta med länsdemokratin, så har jag inte talat om ett 40-årigt regeringsinnehav i Västernorrland vad jag tänkte på var regeringsinnehavet i riket. Statsministern säger: Men tänk vad samhället har gjort i Ådalen. Ja, det vet jag. Men vad som är intressant, herr statsminister, är detta: Om ett länsorgan hade haft att inom Västernorrlands län fördela de resurser som samhället har ställt till förfogande för att klara sysselsättningen i Ädalen, är det då troligt att länsborna hade lagt ner dessa resurser någon annanstans än i Ådalen? Har regeringen tvingats att i strid med länsbefolkningen lokalisera dessa resurser till Ådalen? Nej, det går ju inte att göra gällande något sådant. Det är väl en självklarhet att de som bor i detta län hade resonerat som så: Om vi nu har resurser, så lägger vi ner dem i Ådalen efter den industrinedläggning som har ägt rum där. Detta kan vi inte behöva hålla på att diskutera. Återigen detta med Storstockholm och ett gott ord om storstadsborna. Det goda i vår inställning när det gäller storstadsborna är att möjligheterna att planera för deras vardagstillvaro ökar om befolknings ökningen icke är så stark. De storstadsbor jag träffar har detta klart för sig, även om statsministern inte har det klart för sig.
Herr talman! Jag vill först avsluta den del av debatten som herr Bohman tog upp genom att hänvisa honom till reservationen 24 och det särskilda yttrandet nr 5 vid civilutskottets betänkande. Där gör vi och centern de erinringar som vi från liberal utgångspunkt anser oss böra göra i fråga om ersättningsreglerna och praxis i glesbebyggelseärenden. Statsministern har nu i debatten med herr Fälldin och mig erkänt att regeringen och det socialdemokratiska partiet har ett visst ansvar för den koncentrationsutveckling som skett under efterkrigstiden. Den har alltså inte skett mot statsmakternas vilja. Då tycker jag att herr Palme för klarhetens skull borde säga ut att företagens agerande ju alltid är präglat och bundet av de allmänna näringspolitiska riktlinjerna. Och där har socialdemokratin sannerligen inte tvekat. Tillsammans med LO har man formulerat näringspolitiska riktlinjer, som just har gått ut på att som ett första steg slå ut perifert belägna och svagare företag. Man skall inte bara agera städgumma, har man sagt, utan man skall också vara pådrivare för en hård strukturomvandling. Genom att slå ut dessa svaga företag, som framför allt har legat i sysselsättningssvaga regioner, har man medverkat till att många människor i de områdena har blivit utan jobb och ofta under tvång har ansett sig böra flytta till mer välavlönade jobb i expanderande regioner. Den beskrivningen av utvecklingen borde vi väl ändå i stort sett kunna vara ense om. Man kan diskutera om den politiken har varit felaktig eller inte, men att den förts av regeringen, att den har varit medveten och att den har fått klara effekter på befolkningskoncentrationen tror jag är omöjligt att bestrida. Sedan fick jag tyvärr inget svar av herr Palme om reservationen 7 i inrikesutskottets betänkande, alltså den reservation som gäller servicegarantier för mindre orter. Skulle ni inte nu kunna göra det generösa medgivandet att ni sade: Vi lägger ner vår talan på denna punkt. Denna reservation är ett olycksfall i arbetet. Vi inser att det är bättre att ha en rejäl garantisedel utfärdad för dessa mindre orter. Slutligen några ord om Ljusnan. Eftersom statsministern inte tog upp den frågan utgår jag från att han kommer tillbaka till den i sitt sista inlägg, då jag inte har någon möjlighet att replikera. Därför vill jag nu slå fast att utskottsmajoriteten inte ger någon garanti för att man räddar Ljusnan. Men trepartireservationen ger ett klart besked om att man vill rädda Mellanljusnan, Västerdalälven och andra hotade vattendrag. Om den reservationen segrar är alltså saken klar, annars får vi ett nytt Ritsemärende.

Herr talman! Det är här i Sverige som det behövs ingripanden mot storfinans och koncentrationsprocess. Det är vägarna för att avgöra detta som vi skall diskutera, herr Palme. Vi vill ha kampformer och en uppbyggnad av socialismen i Sverige som utgår från de konkreta förhållanden som råder i vårt land och som ger hela makten åt folket. Detta är också huvudtanken i vårt partiprogram. Det finns byråkratiska inslag i planeringen i vissa socialistiska stater, sade herr Palme. Det är riktigt. Vi riktar också den kritiken. Det kan vara en fråga om den historiska utvecklingen. Men man kan inte förneka, herr Palme, att många socialistiska länder klarar regionpolitiken effektivt. Jag hade nyligen tillfälle att under några dagar studera hur man i det socialistiska Cuba under svåra förhållanden och i ett underutvecklat land kan klara de regionalpolitiska problemen på ett mycket beundransvärt sätt. Det är mycket intressant att studera just den planmässiga uppbyggnaden och industrialiseringen av de olika regionerna som i dag äger rum i ett land som Cuba, där man använder sig av metoden att lägga ut statligt finansierade basindustrier enligt en plan för hela landet. Det går alltså att göra det. Vad vi menar är att också här i landet måste skapas liknande möjligheter att styra och utveckla hela industrialiseringsprocessen och få fram de många nya sysselsättningstillfällen som behövs för att människor skall få jobb och för att man skall kunna stoppa avfolkningen. Det är detta som är det avgörande i hela regionpolitiken. Jag hade också tidigare tänkt att gå in på Ljusnanfrågan, och jag kan göra det nu, eftersom den saken ånyo har kommit upp i debatten. Herr Helén talade om befolkningens aktion för att rädda Ljusnan och sade sig vara motståndare till en utbyggnad. Men den ståndpunkt som de borgerliga partierna har intagit i civilutskottet hjälper ju inte Ljusnan. De vill inte vara med om förslaget att ett vattendomstolsbeslut i tillståndsfrågan skall underställas regeringen, som utskottsmajoriteten vill. Därmed tar de också ställning mot de krav som nu stöds av aktionsgruppen Rädda Ljusnan. Det är två saker som behövs här: Man behöver ett klart ställningstagande från riksdagen mot fortsatt utbyggnad, bl.a. av Ljusnan, och man behöver ett bestämt krav från riksdagen på en sådan retroaktivitet i lagstiftningen som civilutskottets majoritet förordar. Dessa bägge saker är nödvändiga för att rädda Ljusnan.

Herr talman! De multinationella företagen blir i herr Bohmans mun knepiga hantverkare, sade statsministern. Men det är ju precis tvärtom. Våra svenska, medelstora och små företagare blir i herr Palmes mun alltid stora, multinationella företag, precis på samma sätt som små markägare och småbrukare i herr Palmes och herr Lidboms mun blir till de grövsta markspekulanter. Och varför gör ni på det sättet? Jo, därför att ni därigenom tycker er få lättare att klara en debatt, som ni upplever som ömtålig. Om det är några som gynnas av de nya reglerna, så är det markexploatörerna — det är inte i och för sig något fel på markexploatörerna; de skaffar mark till människor som behöver hus — därför att det är bara de som har förmåga att göra upp och förverkliga de omfattande planer som man numera i allt större utsträckning kräver. Jag har inte heller sagt: Lämna allting till företagen så går det nog bra! Herr Palme påstod det för en stund sedan. Vi har inte bara att välja mellan två alternativ: en långtgående detaljstyrning med punktinsatser och subventioner av olika slag eller de fria marknadskrafternas skumma spel. Detta är inte alternativen i svensk politik, herr Palme. Den blandekonomi inom vars ram hela vårt välstånd byggts upp, i varje fall under 1950 och 1960-talen, utgör en syntes av dessa två olika krafter. Statsmakternas uppgift är att dra upp generella ramar, driva en god politik, stimulera arbete och initiativ, och även, som nu är: fallet, stimulera till etablering i de områden som av olika skäl blivit eftersatta. Det är den stimulanspolitiken socialdemokraterna inte har bedrivit. Under en stor del av 1950-talet och början av 1960-talet — de tidigare talarna har rätt i det — har socialdemokraterna drivit en hänsynslöst hård egen ”marknadskrafternas” politik, en politik som överensstämde med de riktlinjer som på sin tid drogs upp i LO:s skrift om samordnad näringspolitik och som lett till en hårdhänt utslagning av företag, en utslagning som framför allt drabbat små och medelstora företag i glesbygderna. Under samma tid drev ni en starkt centraliserad koncentrationspolitik. Ni byggde upp nya ämbetsverk i Stockholm på löpande band; ända tills ni för några år sedan gjorde en kovändning, en kovändning av det slag som i allt större utsträckning börjat hängas likt pärlor på socialdemokraternas allt skörare tråd.

Herr talman! Två gånger har jag i replikskiftena blivit åberopad som något slags jämförelseobjekt. Jag har ingenting emot vad herr Hermansson sade, men jag tycker, herr talman, att det är synd att landets statsminister i en debatt som den här inte kan hålla inne med försmädligheter om en person som inte deltar i replikskiftet. Sakfrågan gällde i vad mån socialismen som styrelseform är byråkratisk eller inte. Herr Hermansson förnekade det. Nåväl, vi vet ju att det i läroböckerna heter att staten skall vittra bort i socialistekonomin. Men vad är det som har hänt i verkligheten? Inte är det byråkratin som har vittrat bort i de länder där man prövat detta system, utan snarare de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Där ser herr Hermansson vådan av att åberopa herr Burenstam Linder — man riskerar att han dyker upp! Försmädlighet? För all del — jag sade att det i och för sig var en polemisk poäng, som naturligtvis drabbade mig hårt, att jämföra mig med herr Burenstam Linder. Därav har herr Burenstam Linder tagit djupt illa vid sig, och det må han väl då göra Herr Helén skall jag be om ursäkt på en punkt. När man tvingas till ett sådant här simultanparti med fem debattörer riskerar man att glömma någon av de lappar som man gör anteckningar på, och jag glömde två av herr Heléns punkter. Den första gällde den här utskottsreservationen. Nu uppgav herr Helén vilket nummer reservationen har, och jag har letat fram den. Men såvitt jag begriper är det här fråga om att vi har en glesbygdsutredning som har lagt fram sitt betänkande som just syftar till en sådan garanti och som vi kommer att ta upp på olika sätt. Det där får utskottets ledamöter klara upp med varandra. Vad beträffar Ljusnan har jag det bestämda intrycket att herr Helén har helt fel och att herr Hermansson har rätt. Vattendomstolen kom ju till som slutinstans, för att så att säga undandra politikerna det slutgiltiga avgörandet. Det allmänna talet om generalplaner hjälper inte i det här fallet. Ligger ärendet i vattendomstolen då har den det slutgiltiga avgörandet. Därför tror jag att herr Helén ger Ljusnanentusiasterna en alldeles felaktig föreställning om vad den borgerliga reservationen innebär. Så till herr Fälldin och sedermera åter till herr Helén! Lokaliseringsstödet till Västernorrland har under en ganska kort period varit 288 miljoner kronor, och det beräknas ge upp till 2 300 människor arbete. Det är inte dåligt — det är 18 procent av det totala stödet, men det finns mycket kvar att göra i Västernorrland.

Den intressanta frågan blir då: Hade slakteriet fått vara kvar i Karlskrona, hade mejeriet fått vara kvar i Hammarstrand och hade slakteriet fått vara kvar i Sveg, om man inte hade hjälpt de människor som blev arbetslösa — ett par av dem med flyttningsbidrag? Det kan herr Fälldin inte lova, utan han säger bara: Flyttningsbidragen kunde väl mejeriföreningen ha betalt. Det hade man kanske kunnat göra, ur sina stora kassor, men man kunde också ha tagit en annan människa i stället, och då hade de tidigare anställda suttit kvar i Sveg och Hammarstrand och inte blivit hjälpta av någon — inte förrän i den avlägsna stunden då något nytt mejeri skulle ha kommit dit. Det enda argumentet i hela denna intressanta debatt om skället på staten för koncentration och om vad som sker inom föreningsrörelsen, som ju är centerns stora hemvist, är att föreningsrörelsen är den mest decentraliserade ekonomiska verksamhet som förekommer i landet. Det är svårt att avgöra. Det vet jag inte. Livsmedelsindustrin t.ex. är starkt koncentrerad till storstadsområdena, såg jag i ett statligt betänkande i somras. Men jag vet att knappast någon ekonomisk verksamhet i landet är underkastad en så snabb centraliseringsoch koncentrationsprocess som just jordbrukets föreningsrörelse. Det sker parallellt med att den politiska grenen av denna föreningsrörelse, centerpartiet, angriper arbetarrörelsen för koncentration och talar om decentralisering. Det är en grundläggande motsättning i detta, som naturligtvis hårt drabbar centerns trovärdighet ute bland människorna. Herrar Helén, Fälldin och Bohman påstår att det är samhället som drivit fram en hård strukturrationalisering. Det är inte så, utan vad ni här angriper är den solidariska lönepolitiken. Landsorganisationen har förklarat: ” Vi måste hjälpa de sämst avlönade, de lågavlönade. Det måste vi göra genom en solidarisk lönepolitik.” Om det får till konsekvens att några ställs utan arbete, får vi hjälpa med omskolning och med samhälleliga åtgärder så att de kan få andra och om möjligt bättre betalda jobb. Hela detta tal från er sida innebär ingenting annat än ett angrepp på den solidariska lönepolitiken. Alternativet har varit att låta människor gå med sämre löner och öka inkomstklyftorna. Men det har aldrig den fackliga rörelsen velat. Skulle vi ha låtit textilarbetarna förbli en Nr 144 utpräglad låglönegrupp i samhället, kanske en ännu mer utpräglad Fredagen den låglönegrupp än tidigare, och pressat deras löner? Nej, har de själva sagt, 15 december 1972 låt oss försöka ordna andra jobb i stället. Det har man gjort i stor utsträckning med samhällets stöd. Men samhället har visst för ofta fått gå in såsom städgumma. Vi har sagt att textilindustrin kan leva kvar och att den har goda utvecklingsmöjligheter. Låt oss ge den ett stöd som gör 2 å SUNE PE ei strukturen sådan att man kan skapa stabila sysselsättningstillfällen. Det ten har hälsats med glädje av de fackligt anställda och av företagen. Det är också en del i en klok regionalpolitik. När jag sade att regeringen har ett ansvar, utgick jag från den enkla förutsättningen att en regering i princip kan göra hårda ingripanden i det ekonomiska livet. Det kunde vi ha gjort på 1950 och 1960-talen, men vi tvekade. När jag hör er, förstår jag att ni försökte nagla den solidariska lönepolitiken vid skampålen. Det tycker jag är orättfärdigt. Vi vet t.ex. att vi aldrig får rättvisa för kvinnorna utan den solidariska lönepolitiken. Men det senaste intermezzot hindrar inte det faktum att vi kommer att fortsatt kunna glädja oss åt en bred anslutning till de förslag som behandlas här i riksdagen. Det är en bred majoritet, som väl i hög grad är en följd av den borgerliga splittringen. I markfrågorna står moderaterna isolerade i vissa frågor. I regionalpolitiken står centerpartiet isolerat — i någon mån tillsammans med kommunisterna — men i övrigt är också de isolerade. Men eftersom i varje särskilt avsnitt två av de borgerliga partierna i stort sett befinner sig på regeringens linje kommer vi att få dessa breda majoriteter. Därmed är också sagt att en borgerlig regering väl knappast hade kunnat utforma vare sig en regionalpolitik eller en miljöpolitik — men detta har dess bättre inte heller varit aktuellt. Samtidigt kan jag inte underlåta att än en gång, när vi står inför detta stora genomgripande förslag, uttrycka min glädje och tillfredsställelse över den starka uppslutning som de förslagen fått i den allmänna debatten och här i riksdagen. Jag hoppas att den uppslutningen kommer att bestå när förslagen skall genomföras ute i verkligheten.

Herr talman! Flera talare har sagt att det ärende vi nu diskuterar är det viktigaste som riksdagen behandlat på mycket länge. Jag delar den uppfattningen, och jag vill tillägga att det är ett ärende, där vi har det fylligaste och mest utförliga material som vi haft i något ärende, åtminstone under min riksdagstid. Utskottet har ocks; anledning av sitt betänkande uttalat sin uppskattning över det förtjänstfulla sätt som det stora utredningsmateria let presenteras på. Jag vill redan nu säga att det är vår förhoppning att utskottsbetänkandet också skall fylla vissa krav, även om det där finns någon detalj som jag kommer att korrigera senare i debatten. Jag är övertygad om att det samlade materialet i detta ärende skall bli av stort värde för olika slag av samhällsplanering under de kommande åren. Med hänsyn till att det, bl.a. vid uppvaktningar inför delar av utskottet, har framförts kritik över att det har varit för dålig information till allmänheten i den här frågan, skulle jag önska att även enskilda samhällsmedborgare ville ta del av materialet.

Vi har i folkpartiet i många år krävt klarare målsättningar i regionalpolitiken.

I folkpartiets motion har vi öppet sagt att vi inte tror att befolkningsomflyttningarna helt kan upphöra, men genom en god regionalpolitik förutsätter vi att det skall gå att begränsa de ofrivilliga flyttningarna, både i omfattning och avstånd. Vi har sagt att det bör vara en strävan att göra det möjligt för dem som önskar bo kvar i sin bygd att ha tillgång till arbete inom rimligt avstånd. Detta bör inte bara gälla oss själva som nu bor där utan bör också gälla våra barn, om de vill stanna kvar i hembygden. Vi har också deklarerat att vår målsättning uppnås endast om vi i varje län har en ort eller en grupp orter som kan erbjuda en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och så utbyggd service, att de verkligen utgör ett konkurrenskraftigt alternativ gentemot storstadsområdena. Så långt tror jag att vi alla är ense när det gäller den s.k. ortsstrukturen. Vem skall då utse dessa orter, som i de flesta län är helt självklara? Ja, där går meningarna isär. Jag har ett behov av att med några ord som motivering deklarera varför vi i folkpartiet ställt oss bakom regeringens förslag att riksdagen skall genom beslut bekräfta vilka orter som skall vara primära centra. Jag har i något sammanhang tillåtit mig att kalla dem länshuvudstäder. Vi har också sagt detsamma när det gäller regionala centra. Jag hoppas att kammarens ledamöter noterade att jag sade att riksdagen genom beslut bekräftar — det är just vad vi gör. Här har praktiskt taget enhälliga länsstyrelser, där de större partierna har sina representanter placerade, efter att ha hört kommuner, landsting och andra tunga remissinstanser lagt fram förslag för respektive län. I stort sett sammanfaller propositionen med länsstyrelsernas förslag. I ett fall, Skellefteå, sammanfaller utskottets förslag ytterligare med länsstyrelseförslaget. Från vårt håll ser vi detta som ett åtagande mot länen, som ett löfte som vi infriar genom att säga ifrån var åtgärder skall sättas in. Jag vill tillägga att beslutet bör kompletteras med två saker — herr Helén har redan varit inne på detta. De mindre orterna bör erhålla garanti om viss service. Jag vill här citera en mening ur vår motion: ”Vi anser det emellertid vara en allvarlig brist att de många mindre orter som inte är centralorter i en kommun nästan helt förbigås i propositionen.” För undvikande av missförstånd vill jag deklarera att vi självklart inte lägger oss i kommunernas planering. Vad vi sagt är att man här från statens sida måste ta ett ansvar och genom generella åtgärder stödja kommunerna så att dessa kan upprätthålla en viss service också i de mindre orterna. Det andra som ett beslut i ortsstrukturfrågan måste kompletteras med är att den föreliggande planen inte får låsas. Det har vi också sagt i utskottsbetänkandet — jag vill minnas att vi på ett par ställen skrivit fast detta. Självfallet måste modifikationer i planen kunna göras när det visar sig påkallat i det fortsatta planeringsarbetet. Varför lägger då vi så stor vikt vid att bekräfta en planering som vill hålla liv i ett nät av orter över hela landet? Jag har funderat över hur jag bäst skall redovisa detta. Låt mig använda en bild när det gäller ortsstrukturen, en bild som åtminstone jordbrukare och landsbygdsfolk förstår. Jag tycker att ortsstrukturen kan liknas vid hässjevirke: virket är bra att ha, det är oumbärligt i vissa lägen om man skall ha något att hänga skörden på, men ensamt har hässjevirket egentligen inget värde. Ortsstrukturen, klarläggandet av de olika orternas uppgift är viktig, men den fyller också sin funktion först när den fått innehåll, när det vidtagits åtgärder som gör att målsättningen för varje ort kan uppfyllas. Klara besked om orternas funktioner anser vi vara nödvändiga om de åt vi sätter in skall ge önskat resultat. Vi menar, sade statsministern för en stund sedan, att ortsstrukturen skall innebära att orterna skall stödja varandra, inte slå ut varandra. Det tycker jag var ett bra uttalande, som mycket väl går in i den bild som jag har försökt teckna. Många av de förslag som skall ge den här planeringen ett innehåll kommer att föreläggas vårriksdagen i en proposition. Från folkpartiets sida har vi dock redan nu bl.a. i några reservationer till detta betänkande velat ge vår syn på några, som vi tycker, viktiga åtgärder. Andra talare kommer att gå in på dessa, och jag skall därför beröra dem mycket kort. Vi har tillsammans med centerpartiet och moderata samlingspartiet pekat på skatteinstrumentet och investeringsfonderna som medel i regionalpolitiken. Vi har också upprepat kravet på att i större utsträckning använda generella åtgärder i regionalpolitiken, t.ex. att förbättra transportstödet, sänka taxorna på längre avstånd och se till att initialkostnaderna för marknadsföring inräknas i det underlag på vilket statligt lokaliseringss nas. Det sista är ytterst viktigt, vilket företagare på många platser har sagt till oss vid våra resor ute i länen. På några av dessa punkter har vi en gemensam skrivning, och det vill jag öppet säga att jag noterar som något mycket positivt från höstens hårda utskottsarbete. Ett sådant avsnitt är tillkännagivandet i anslutning till folkpartimotionens yrkande om en bättre samordning av statliga verks och myndigheters organisation och verksamhet i regionalpolitiskt hänseende. När det gällt indragningar av statlig service de senaste åren — där tror jag var och en av oss kan rannsaka sig — har vi nog gått för långt på Nr 144 en del håll. Jag tycker att vi öppet skall bekänna att vi alla där bär en del Fredagen den av ansvaret. Men vi vill nu från vårt håll att man skall lära av misstagen, 15 december 1972 och jag hälsar därför med tillfredsställelse att vi kunnat enas om att sees — — — klarare direktiv skall utfärdas om hur de statliga myndigheterna skall Regional utveck 4 a Så SETS beakta de regionalpolitiska aspekterna. ling och hushållning Ett annat viktigt område där vi har kommit överens i utskottet är i med mark och vatfråga om stödområdesgränsen och en flexibel tillämpning av bestämmelsen serna i gränsområden som ligger intill stödområdet. Det gäller delar av Gävleborgs, Kopparbergs, Västmanlands, Örebro och Värmlands län samt norra delen av Uppsala . Här har folkpartiets gamla förslag om en s.k. grå zon nu blivit förverkligat. Det ser jag som en framgång. Beträffande gränsen har vi ansett det sakligt riktigt att i stödområdet införliva Avesta och Hedemora kommuner i Kopparbergs län. Det har alltså ett enigt utskott ställt sig bakom. Jag skall också något gå in på frågan om befolkningsramarna för länen - ramarnas storlek och innebörden av dem. Först vill jag slå fast att som det numera verkar alla utom möjligen vänsterpartiet kommunisterna tycks vara ense om att ramarna inte skall vara bindande. Vilken roll skall då ramarna ha? I propositionen sägs det att det skall vara planeringsramar, dvs. befolkningstal efter vilka man skall planera samhällsutbyggnaden. Utskottets majoritet har godtagit detta och ansluter sig till den teknik som man använder i propositionen, att ange ett högre och ett lägre tal för planeringen. Inom den intervallen skall planeringen av samhällsbyggnaden ske. När det gäller storleken av de tal som departementschefen uppställer ansluter sig utskottet också till propositionen.

I följd härav avstyrks alltså centerpartiets motionsförslag i ämnet. Utskottet hänvisar sedan till att det kan bli aktuellt att se över talen med hänsyn till resultatet av den planeringsomgång som skall dras i gång nu på nyåret och även under de kommande budgetåren i enstaka fall om utvecklingen skulle ge anledning därtill. Sannolikt finns det sådana exempel — som redan har påpekats och som jag kanske kan återkomma till i repliker senare. Någon tvekan om utskottets uppfattning beträffande ramarnas storlek bör alltså inte råda. Jag vill emellertid betona att utskottet beträffande ramarna för skogslänen sagt att planering och ambitioner primärt bör inriktas på de högre talen i ramarna. Jag vill också säga att detta är en mycket ambitiös målsättning, enligt vår uppfattning, och att det är viktigt att man i det här sammanhanget är realistisk. Det kan inte vara riktigt att inge befolkningen i skogslänen förväntningar som vi sannolikt inte kan uppfylla. När jag nu är inne på befolkningsramarna, herr talman, vill jag passa på att klarlägga en uppgift som finns på ett annat ställe i inrikesutskottets betänkande. Herr talmannen och jag kom överens om att jag skulle något förlänga mitt anförande och nämna detta nu i stället för i den replik som jag inte hade möjlighet att få tidigare i debatten. På s. 40 för utskottet ett resonemang i anslutning till ett par motioner som rör utvecklingen i Storstockholmsområdet. Utskottet anser att det bör vara möjligt att förhindra stagnation och sociala problem i detta område genom ”den av utskottet förordade befolkningsramen för länet”. Så långt citerar jag ordagrant utskottet. Och den ramen innebär, som har sagts här tidigare, en tillväxt under 1970-talet på mellan ca 125 000 och 200 000 personer. Statsministern använde nyss siffran 195 000. I betänkandet är emellertid i det här sammanhanget endast nämnt det högre talet om ca 200 000 personer, vilket jag här öppet beklagar. Det hade naturligtvis varit korrektare, eftersom utskottet nu refererar till de ramar som utskottet har tagit, att säga att med hänsyn till ramen 125 000 — ca 200 000 bör det vara möjligt att tillgodose en rimlig utveckling även i Storstockholmsområdet. Någon risk för missuppfattning om vad utskottet menar anser åtminstone jag att det inte bör vara. Jag citerar ytterligare en gång från s. 28 i betänkandet: ”Utskottet tillstyrker därför de i propositionen förordade befolkningsramarna.” På den punkten står majoriteten enig. Vad jag här berört har tagits upp i utskottet, senast i går med anledning av den debatt som förts. Det är därför jag så bestämt vill stryka under det. Därmed torde alla risker för missuppfattningar i fråga om denna detalj vara undanröjda. Jag vill också tillägga att den förutsedda expansionen i Stockholms län inte innebär att den enbart skall förläggas till Storstockholm, som det har framskymtat. Självfallet är det önskvärt att den sprids inom länet. Städer som Nynäshamn, Norrtälje, Södertälje och många andra orter bör i högre grad än som hittills varit fallet anses ägnade att ta emot den här expansionen. Det är alltså inte enbart en fråga som rör Stockholm utan det är en fråga för hela Stockholms län. Till sist en önskan till inrikesministern Holmqvist! Det är min förhoppning att när vårens propositioner kommer dessa måtte innehålla så mycket av åtgärder och konkreta förbättringar av den nuvarande regionalpolitiken att vi även då skall kunna behålla den enighet som i huvudsak präglat helhetsbilden av behandlingen av propositionen 111 i vad den avser regionalpolitiken. Med detta, herr talman, ber jåg att få yrka bifall till reservationerna 6, 10, 11, 15, 18 och 20 vid inrikesutskottets betänkande nr 28. I övrigt yrkar jag bifall till inrikesutskottets hemställan.